Fru talman! har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att stoppa möjligheterna att ta körkort under falsk identitet. Arbetet mot fusk och bedrägerier är för mig ett mycket prioriterat område. Därför införs nu ett omfattande åtgärdspaket för att motverka fusk vid förarprov och även svarta körskolor. Bland annat har regeringen i en lagrådsremiss föreslagit att höja straffen för olaglig trafikutbildning och införa en möjlighet att stänga av personer som fuskar vid prov. Det kommer att försvåra för svarta trafikskolor och ge myndigheterna bättre verktyg för att stoppa fusket. Identitetsbedrägerier måste självklart också motverkas. Regeringens arbete med att stärka säkerheten för id-handlingar, öka kvaliteten i folkbokföringen och förbättra systemet med samordningsnummer är också av stor vikt för att motverka fusk med körkort. Transportstyrelsen utvärderar kontinuerligt sina rutiner för att fastställa personers identitet och säkerställa att falska identiteter inte används. Vid misstanke om brott i samband med felaktiga uppgifter anmäls detta till Polismyndigheten. Jag kommer givetvis att följa denna fråga i nära dialog med myndigheten.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Körkortet är en värdehandling och också ett bevis på att jag har tillräcklig kunskap för att framföra ett fordon på väg. Det börjar med moped och slutar med tunga transporter som buss och tung lastbil med släp. För att få dessa behörigheter ska jag avlägga både ett teoretiskt prov och ett praktiskt körprov för att visa att jag äger de kunskaper som krävs för att framföra fordonet. Vid jultid förra året dömdes en taxiföretagare i Umeå till fängelse efter att det uppdagats att han hade sju körkort med olika identiteter. Enligt medieuppgifter har denne man varit känd av Transportstyrelsen ända sedan 2015. Den här individen har alltså haft minst ett fyrtiotal olika identiteter och turnerat runt till Trafikverkets olika kontor för uppkörning och med dessa olika identiteter gjort både teoretiskt och praktiskt prov. Man får ändå säga att han har tillräckligt med kunskaper för att klara proven. Det har dock inte varit i hans egen identitet, utan han har i stället sålt tjänsten till någon annan som fått ett körkort med den här individens foto på. Efter ett tag förlustanmäler man så körkortet och skickar in nya körkortshandlingar, och så bums har man ett körkort i näven med sitt eget foto på, fast man aldrig någonsin har varit i närheten av att köra upp eller få en utbildning för att köra dessa fordon. Vad som är otäckt i den här historien är att det finns förare som har fått både taxibehörighet och behörighet för buss på det viset. Man har alltså rätt att köra människor i yrkesmässig trafik, men man har inte tillräckliga kunskaper. Jag tror inte att det är någon här i lokalen som skulle vilja åka med en bussförare som inte har utbildning att köra det fordon man åker i. Det kräver ju lite mer att köra en buss än en personbil. Har man 50 passagerare bakom ryggen vill det till att man vet vad man håller på med, till exempel hur bromsarna fungerar vintertid, hur man ska dränera bort vatten och så där för att inte få frysningar. Har man inte fått den utbildningen kan man ge sig ut på vägen med ett fordon som helt plötsligt tappar bromsförmågan, eller så låser sig alla hjul så att man åker av vägen. Det är det här som är så otäckt. Jag har också läst förslaget som har kommit från regeringen, och jag tycker att det är jättebra. Här måste vi nypa till ordentligt så att vi inte får ut förare som inte har rätt utbildning. Vi måste också säkerställa att det går rätt till på de kontor där man gör teoriprov och praktiska prov. Jag har vänner som har varit trafikinspektörer. De har utsatts för hot när de har underkänt förare som inte har levt upp till kraven för att få körkort. Det har alltså även varit ett arbetsmiljöproblem hos Trafikverket när människor inte accepterar besluten. Vad man inte har tagit med i den här utredningen är de som kommer dit med en falsk identitet, och det är här det fallerar när myndigheterna inte har kontakt med varandra och kan säkerställa att det faktiskt är rätt människa som är på plats.
Fru talman! Tack, Thomas Morell! Jag tror kanske att detta är en av de få frågor där Thomas Morell och jag nog har samma utgångspunkt. Annars brukar vi väldigt ofta skilja oss åt. Jag är stolt över att den här regeringen verkligen har tagit tag i alla de här frågorna, som var ganska orörda innan vi tillträdde i regeringsställning. Både Justitiedepartementet, justitieministern och Infrastrukturdepartementet har gjort ett antal insatser när det gäller att komma till rätta med alltifrån fusk med identitetshandlingar och körkort till insatser mot bilmålvakter och svarta körskolor. Relativt nyligen kunde jag berätta om nya insatser just när det gäller att komma åt fusk vid förarprov eller för den delen svarta körskolor, och glädjande nog ser vi nu att det också har kommit ett antal fällande domar. Sakta men säkert börjar alltså år av utredande och regelarbete att få ordentlig effekt. Jag tror att det är så vi ska se det. Tidigare regeringar har tyckt att det här har varit upp till marknaden att hantera, och så bantade man anslagen till myndigheterna och lät bli att utreda riskerna för missutnyttjande av samordningsnummer eller körkort. Det är nu otroligt viktigt att vi säkerställer att vi har ordning och reda i detta. I juni 2021 trädde ett antal regler i kraft kring just samordningsnummer och identitetshandlingar som rör både Skatteverket, Transportstyrelsen och andra. Det pågår också ett utredningsarbete kring körkortet som id-handling, och det är inte otänkbart att vi hamnar i ett läge där körkortet inte längre ska vara en id-handling utan bara någonting som bevisar att man har rättigheten och möjligheten att framföra fordonet. Körkortets utformning med identitet, bioinformation och liknande är också internationellt reglerat. Här pågår ett samarbete inom EU och internationellt kring vilka krav vi ska ställa på körkorten framöver. Jag tror inte att Thomas Morell har någon annan uppfattning, men jag tror att det är viktigt för den som följer debatten att känna till den utmaningen. Det är viktigt att säkerställa identiteten och göra de kontroller som krävs, och vi ska både folkbilda och utbilda personal inom våra myndigheter och i andra sammanhang. Dessutom ska vi se till att göra mer kontroller än tidigare. Framför allt ska vi utveckla möjligheter så att inte sekretessbestämmelser försvårar för myndigheter att samköra information. Vi har också relativt nyligen presenterat och gjort åtgärder på detta område. Jag uppskattar engagemanget, och jag är stolt över att vi nu har haft flera insatser för att komma till rätta med fusket. Fler kommer, kan jag avisera, för vi har haft ett antal utredningar för vilka utredningsresultaten fortfarande bereds i Regeringskansliet. Det ska vara ordning och reda. Vi ska inte ha fusk med körkort eller med förarutbildningar. Vi ska inte ha fusk med hur man hanterar körskoleutbildningen. Det ska vara väl utbildade förare som får en gedigen utbildning på våra vägar. Detta tillsammans med säkrade fordon och bra infrastruktur gör att vi också kan minska antalet dödade och skadade i trafiken. Till sist vill jag ändå passa på att nämna att de som beställer transporter och de som äger och driver åkerier naturligtvis ska säkerställa att det finns goda tidsramar och goda möjligheter för den som är yrkeschaufför att också fullfölja sitt arbete på ett bra sätt. Chauffören ska inte stressas av snäva tidsmarginaler, låga löner eller annat. Det är otroligt viktigt att vi fortsätter att bevaka frågan, inte minst när mobilitetspaketet ska implementeras.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Vi har inte skilda uppfattningar i frågan, men jag vill ha lite högre tryck så att det går att säkerställa att den som kommer ut på vägen faktiskt har den utbildning som krävs för att framföra fordonet. Det blir än viktigare om man ägnar sig åt persontransporter. När jag som konsument sätter mig i en buss eller taxi ska jag vara säker på att föraren som framför fordonet har rätt utbildning och behörighet att köra. Det får inte vara vilda västern i den verksamhet där människor transporteras på vägarna. Likadant är det med godstransporterna. Vi kan inte ha förare som sitter och kör ekipage på 40-70 ton som inte har utbildning, som inte vet vad de sysslar med. Var och en inser att om något händer med ett sådant fordon i 80 kilometers hastighet vill det till att den som sitter bakom ratten har tillräcklig utbildning för att klara den situationen. Det finns mycket i historien om den driftige herren som har varit i Umeå, Uppsala, Jönköping, Eksjö, Södertälje och Skövde. Han var flitig när det gällde att producera körkort åt sina vänner. Ett av de stora bekymren i detta är Integritetsskyddsmyndigheten. Av artikeln framgår följande: Det är inte nödvändigtvis så att det behövs en lagändring. En annan bromskloss för att personer med multipla identiteter ska kunna sättas fast med ansiktsigenkänning är Integritetsskyddsmyndigheten. För att en myndighet ska kunna använda sig av ansiktsigenkänning måste Integritetsskyddsmyndigheten först godkänna den föreslagna tillämpningen. När det nu finns en marknad där det går att köpa sig körkort och det finns individer som turnerar runt i landet och kör upp med någon annan människas identitet, för att sedan byta ut körkortet så att det blir rätt foto genom att förlustanmäla körkortet, har man skapat en affärsidé. Det finns de som livnär sig på verksamheten. Att det inte går att sätta stopp för verksamheten är lite grann att rulla ut röda mattan för de kriminella. Det är oftast de kriminella som är inblandade i den typen av verksamhet. Som jag har sagt så många gånger förut pratar jag mycket med mina gamla kollegor inom polisen, och ibland får jag ta del av länkar där man kan gå in och skaffa sig körkort, vigselbevis, dödsattester - ja, i princip allt man behöver i livet - för en billig penning. Det har blivit en internationell marknad att sälja falska handlingar. Nu är det lite knepigt för en svensk att inneha ett falskt svenskt körkort eftersom polisen kan göra en slagning i registren. Men för den som kommer utifrån är det ett guldläge att skaffa sig ett körkort någon annanstans som den svenska polisen inte kan kontrollera. Mina gamla kollegor säger att de springer på falska körkortshandlingar ofta, där de är säkra på att föraren inte har rätt behörighet. Sedan är det en lång process innan man kan leda detta i bevis. Det är inte alltid det fungerar. Det är inte bara i Sverige det behövs skärpta regler, utan även i de internationella sammanhangen måste det ske skärpningar av regelverk så att inte marknader skapas för de kriminella. I slutändan slår detta mot oss andra. Det påverkar trafiksäkerheten. Människor riskerar att omkomma i trafikolyckor därför att de möter en förare som inte har koll på läget. Jag är helt övertygad om att statsrådet har precis samma ambitioner i det avseendet som jag har.
Fru talman! Det stämmer! Det pågår därför sedan flera år ett intensivt arbete i frågan. För vår regering är detta en prioriterad fråga. Jag kan bara beklaga att tidigare regeringar inte lade lika stor vikt vid dessa frågor eftersom detta blir en grogrund för kriminalitet. I utvecklingen inom andra områden där man har övergått till marknaden, till exempel friskolorna eller för den delen missutnyttjandet av en del andra ersättningar, har det skapats bolag i syfte att tillskansa sig fördelar. Ekonomisk brottslighet finns nu i ett läge där ambitionen har varit att skapa en marknad med fria aktörer som skulle stå för tjänsterna. Men man får inte vara naiv. Det är viktigt att vi är noga med vart våra statliga resurser går. Vi ska prioritera att det går att säkerställa att rätt individ finns på körkortet eller identitetshandlingen. Utmaningen med falska identiteter har vuxit, inte bara inom transportområdet. Det gäller även läkare, lärare och andra yrkesgrupper - och de förekommer internationellt. Det är säkert en effekt av en långtgående elektrifiering, digitalisering, där baksidan handlar om att kontrollsystemen måste skärpas och öka i omfattning. Just därför är det viktigt med en integritetsskyddsmyndighet. Där delar jag inte Thomas Morells uppfattning. Det måste finnas någon som, där vi i vår iver att komma åt, reglera, identifiera och avslöja, har till uppgift att hålla upp ett varningens finger och säga: Vänta ett tag! Vad händer i ett samhälle där det överallt ska finnas ansiktsigenkänningsprogram och där det ska vara möjligt att få ut all information om alla individer? Vad händer då med den personliga integriteten? Regeringen, riksdagsledamöter och beslutsfattare måste ständigt ställa sig frågan hur uppgifter om individens olika intressen hanteras. Här finns allt från GDPR-kontroller till gemensamma internationella överenskommelser att beakta. Det är viktigt. Jag tänker inte kritisera Integritetsskyddsmyndigheten. Det är bra att de höjer ett varningens finger och ser till att vi i vår iver att säkerställa att det inte fuskas med identiteter inte gör någonting som också kan få andra baksidor. Jag kan försäkra Thomas Morell att det här är ett område som regeringen prioriterar. Vi har tillskjutit mer resurser till ansvariga myndigheter, och det pågår ett omfattande utrednings och regleringsarbete. Nyligen har jag redovisat insatser som vi gör mot svarta körskolor och bilmålvakter samt inte minst för att öka kontrollen av felaktigt användande av körkort.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Om jag ska lägga mig på en operationsbädd är jag rätt intresserad av att han som håller i kniven har rätt utbildning och inte sitter med en falsk handling. Det är likadant om jag sätter mig i en flygmaskin. Då är jag också intresserad av att kapten och styrman har korrekta handlingar. Det är lika viktigt när jag är ute på vägen, det vill säga att den jag möter som kör ett tungt fordon har rätt behörighet. Annars kan det sluta med en fullständig katastrof. Var och en inser att om en personbil med fyra passagerare kommer i vägen för en lastbil som väger 40-50 ton slutar det på bara ett sätt. Jag inser också att det inte går att hipp som happ göra en mängd kontroller av människor, men man måste stärka kontrollerna så att det kan säkerställas att en individ som ska göra ett förarprov - eller vad det kan vara - är den individen. Det är alldeles uppenbart att det finns luckor när en människa kan turnera runt i Sverige med 40 olika identiteter och skaffa sig körkort som denne senare säljer till någon form av uppdragsgivare. Då har luckan varit vidöppen och skapat möjligheterna. Regeringen måste stänga luckan. Det förslag som ligger är bra, det vill säga att skärpa kontrollerna, att de som går in på Trafikverkets kontor inte bär på manipulationsutrustning, hörsnäckor, kameror och så vidare. Man måste också veta att den som kommer in på kontoret är den individ denne utger sig för att vara. Annars öppnas det för den typ av affärsmodeller som vi har sett i samband med den person som har dömts till fängelse. Jag hoppas att regeringen lägger på även den dimensionen i arbetet.
Fru talman! Som sagt: I den här frågan har vi faktiskt inte olika uppfattningar. Jag tror att de flesta kan vittna om att regeringen i det här sammanhanget har haft ett högt tempo med många propositioner från Justitiedepartementet. Vi har också gjort ett gediget lagstiftnings och regleringsarbete för att komma till rätta med både bilmålvakter och svarta körskolor. Mer kommer, kan jag försäkra, för vi är fortfarande inte där vi kan säga att vi löst problemen. Det kommer ständigt nya utmaningar. Brottsligheten har ju den egenheten att den söker sig till nya tekniker och nya möjligheter att tjäna pengar eller utöva makt och påtryckningar. Då måste vi vara där och vara förutseende, så här kommer regeringen att fortsätta ha ett högt tempo. Det är inget tvivel om det.